Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 3 behandlas en proposition som avgavs av den förra regeringen, prop. 1990/91:188. Propositionen behandlar miljöfarligt avfall. I propositionen lämnas förslag om ett samarbete mellan Sverige och Norge för att omhänderta miljöfarligt avfall. I tidigare motioner avseende avfallsområdet har vi hävdat behovet av att kraftigt minska det miljöfarliga avfallet genom att med ekonomiska styrmedel utöka ansvaret hos tillverkare. Utskottets majoritet är överens om att ett gemensamt bolag med svenska och norska ägare bör bildas. Bolagets verksamhet bör syfta bl.a. till att analysera möjligheterna till att gemensamt uppföra anläggningar för miljöriktig hantering av det miljöfarliga avfallet. Ett samarbete mellan de nordiska länderna på detta område är enligt vår mening fullt i linje med utångspunkten att varje land har ansvar för det miljöfarliga avfallet. De nordiska länderna har en hög och likartad ambition på miljöområdet. Därmed kan en specialisering på behandlingsområdet ske utan att grundläggande miljökrav äventyras. Tendensen tycks dock vara att det miljöfarliga avfallet minskar, vilket är mycket bra. Det står också klart att behandlingsanläggningar i såväl Danmark som Finland har överkapacitet. Det finns alltså skäl att gå vidare i det nordiska samarbetet. Genom samarbete med ett land, som nu när det gäller Norgeavtalet, är det meningen att man skall kunna ställa ansvarsfulla krav. Det bidrar vi i Sverige till genom att miljöfarligt avfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Samma inriktning har man givetvis i Norge. Utskottet konstaterar också, i likhet med föredragande statsrådet, att hanteringen av miljöfarligt avfall är ett område som lämpar sig väl för nordiskt samarbete. Genom ett sådant samarbete kan en miljömässig kompetens och en effektiv specialisering när det gäller behandlingen av det miljöfarliga avfallet uppnås. Även om målet är att minimera uppkomsten av miljöfarligt avfall måste betydande kapacitet för omhändertagande under överskådlig tid finnas tillgänglig. Därför bör också, som framhålls i propositionen, en utbyggnad av kapaciteten ske för att tillgodose kraven på kompetens och kostnadseffektivitet. Det medför en viss grad av specialisering, i många fall ganska långtgående, vilket också är mycket bra. Samarbetet torde även innebära stora ekonomiska och hanteringsmässiga fördelar. I likhet med vad som också framhålls i propositionen anser utskottet att en stegvis uppbyggnad av samarbetet är att föredra. Ett sådant förfarande skapar den nödvändiga flexibiliteten vid beslutsfattandet. Det skapar goda förutsättningar för kontroll över utvecklingen samt möjligheter att styra den i en riktning som är positiv från såväl miljömässiga som företagsekonomiska synpunkter. När det nu aktuella gemensamma bolaget har klarlagt förutsättningarna är det möjligt att gå vidare i samarbetet. Vi har i olika sammanhang tagit upp ägarfrågan. Vi anser att det är viktigt att man på sikt skapar ett förhållande där användarna av dessa anläggningar är delägare. Det skapar bredare möjligheter för ett ökat intresse. Och det ökade intresset kan utan tvivel leda till att vi får fram nya och förbättrade metoder när det gäller att lösa dessa mycket viktiga problem. På sikt ser vi det alltså som nödvändigt att man försöker bredda ägaransvaret, att staten inte helt och hållet äger dessa anläggningar. Det ligger i tiden, och det skapar ett gemensamt ansvar för framtiden. Annika Åhnbergs farhågor i fråga om transporter och annat kommer givetvis även i fortsättningen mycket noga att uppmärksammas. Det är uppenbart att regeringen kommer att följa den fortsatta utvecklingen på detta område och vid behov vidta de åtgärder som kan anses erforderliga. Men vi tycker ändå att det är viktigt att vi redan i dag tar ställning för att bilda detta bolag som innebär ett breddat samarbete. Det finns ingen anledning att vänta. Av det skälet har vi från den borgerliga sidan i dessa delar också gett denna proposition vårt stöd. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet om miljöfarligt avfall.
Herr talman! Ingvar Eriksson argumenterar ju på ett utmärkt sätt, inte för sin och utskottsmajoritetens ståndpunkt, däremot för min, tycker jag. När propositionen lades fram i våras byggde den på antagandet att mängderna miljöfarligt avfall ökade och att det därför behövdes nya behandlingsanläggningar. Men redan i våras när riksdagen behandlade miljöpolitiken för de närmaste åren, visste vi att det inte var så utan att mängderna i stället minskade. Men det är osäkert varför. Ingvar Eriksson hade då egna partikamrater som väckte motioner just i denna fråga och som ifrågasatte behovet av nya anläggningar när mängderna miljöfarligt avfall minskade i stället för att öka. Propositionen bygger alltså på gamla fakta, och den är inte aktuell. Bara det tycker jag borde ha varit ett skäl för den nya regeringen att återkalla den. Det gjorde regeringen inte. Sedan säger Ingvar Eriksson att de, som han påstår, ökande mängderna miljöfarligt avfall leder till att man behöver nya anläggningar. Samtidigt redovisar han det som mycket riktigt är ett faktum, nämligen att det finns ledig behandlingskapacitet i såväl Danmark som Finland. Det är alltså mycket osäkert om man behöver bygga en ny anläggning. Han talar om behovet av att ta fram nya metoder. Ja visst, det är ytterligare ett bra argument för att inte bygga en anläggning som bygger på gammal teknik, som redan nu redan håller på att bli föråldrad. Jag har mycket svårt att föreställa mig, Ingvar Eriksson, att några aktörer på någon marknad kan tänka sig att bygga en dyr och kostsam anläggning och sedan se den läggas i malpåse och aldrig komma till användning. Därför är det mycket svårt att förena byggandet av en anläggning med gammal teknik med framtagandet av nya metoder och med minimerandet av mängderna miljöfarligt avfall. Jag kan därför inte förstå annat än att det är ett helt ologiskt och orimligt beslut som jordbruksutskottet föreslår att riksdagen skall fatta. Och jag kan inte förstå annat än att det från utskottsmajoritetens och eventuellt riksdagsmajoritetens sida tyder på ett bristande intresse och en bristande insikt i denna oerhört viktiga miljöpolitiska fråga.
Herr talman! Annika Åhnberg framhåller att jag har sagt att mängderna minskar. Vi är överens om att mängderna av vissa avfallsslag minskar. Men det finns också andra avfallsslag som kan öka. Och vi får vara klara över att detta inte är någon statisk situation, utan avfallet kommer hela tiden framöver att öka på vissa områden och minska på andra. Men den sammantagna strävan är naturligtvis att vi totalt sett måste minska dessa mängder miljöfarligt avfall. Det är givetvis också ett av skälen till att man nu menar att en viss utbyggnad behövs. Det handlar om specialisering och nya metoder. Det är väl självklart, Annika Åhnberg, att inga nya anläggningar byggs med användning av gammal teknik. Det trodde jag ändå att vi var överens om. Vi finner då trots allt att det inte finns någon anledning att återkalla den här propositionen. Däremot har jag redan sagt att regeringen följer utvecklingen och gör det med det ansvar som man kan begära av en regering.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i denna debatt. Men Annika Åhnberg insinuerade i sitt senaste inlägg att utskottet som sådant inte skulle verka för en miljövänlighet och att detta förslag på något sätt skulle vara negativt för miljön. Det var ungefär vad hon sade. Då reagerade jag. Vad Annika Åhnberg har sagt i denna debatt är att man skall förhala frågan om hur vi skall hantera det miljöfarliga avfallet på ett bra sätt. Vi skall vänta på ytterligare utredningar. Som jag ser det är detta en ny inställning från vänsterpartiet. I propositionen har ju de grundläggande synsätten tagits upp i fråga om att minimiera mängden avfall. I propositionen tar man upp hur vi skall klara en miljöriktig hantering av det miljöfarliga avfallet. Jag tror egentligen att vi är överens. Men av någon anledning måste vänsterpartiet ändå foga en meningsyttring till betänkandet. Då är frågan varför man gör det. Jo, det är för att till varje pris få profilera en egen hållning i miljöfrågorna. Men jag tror, Annika Åhnberg, att vi nog har passerat det stadiet i miljödebatten i Sverige då man från de olika partierna till varje pris måste hitta en sorts egen profileringsmöjlighet när vi egentligen är överens om färdriktningen. Jag skulle faktiskt vilja uppmana Annika Åhnberg att försöka att inte i varje fråga framöver hitta egna vägar bara för att mäla ut partiet utan att i stället ta fasta på det som vi är överens om, vilket är det mesta i fråga om en miljöriktig väg. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tillåter mig faktiskt att tycka att det är både förmätet och oförskämt av Dan Ericsson i Kolmården att påstå att vi från vänsterpartiets sida skulle vilja använda denna oerhört viktiga miljöfråga för att profilera oss. Men det är väl så, Dan Ericsson, att efter sig själv dömer man andra. Våra argument för att i denna situation vilja avslå propositionen är mycket enkla och mycket hållbara. Propositionen bygger på grundläggande antaganden som inte längre är giltiga. Den bygger på en situation som vi för bara några år sedan hade, nämligen att mängderna miljöfarligt avfall stadigt växte. Jag tror att vi alla minns med vilken desperation man runt om i vårt land letade efter en kommun, som var villig att åta sig att bygga ett s.k. SAKAB nr 2, utan att hitta en sådan kommun. En sådan anläggning är i sig inte utan problem, som kanske Dan Eriksson i Kolmården tror. Den ger i sig upphov till utsläpp som är skadliga för miljön och som skapar stor oro och ångest hos de människor som kommer att leva i närheten av anläggningen. Det bör därför vara ansvarsfulla politikers grundläggande inställning att man bara i yttersta nödfall skall bygga en sådan anläggning. När själva grunden för förslaget om samarbete har ryckts undan, när det visar sig att mängderna miljöfarligt avfall inte längre ökar, varför skall man då gå vidare med ett projekt som har tappat sin aktualitet? Varför kan man då inte vänta litet och se efter vad det beror på att mängderna minskar? Vi i vänsterpartiet vill inte tillsätta en ny utredning. Det finns en redan. Den skall vara färdig till årsskiftet, om en månad. Det är väl inte så märkligt att man vill invänta resultatet av den utredningen? Det är märkligare att tillsätta en utredning som lägger ned arbete och möda och sedan fatta beslut utan att bry sig om vad utredningen har kommit fram till. Herr talman! Jag tycker att vänsterpartiet har sakliga och bra argument för vår hållning i frågan. Det tycker jag däremot inte att utskottsmajoriteten har. Jag vidhåller min uppfattning att det är slöhet och brist på engagemang i denna viktiga fråga som gör att den nya regeringen inte har återkallat propositionen eller tagit sig tiden och ansträngningen att tänka efter först innan man går vidare med förslaget. Om det visar sig, när man har sett över frågan och fattat politiska beslut, att det behövs ett bolag och ett fortsatt samarbete, har vi i vänsterpartiet inget emot detta. Vi tycker att sådana beslut skall vara väl underbyggda och grundas på fakta, inte på uppenbarligen förlegade fakta eller brist på kunskaper.

Herr talman! Annika Åhnberg talar om och påstår att orsaken till att den nuvarande regeringen inte dragit tillbaka propositionen skulle vara slöhet och oengagemang när det gäller miljöfrågor. Det är ett häpnandsväckande påstående! Det är alldeles uppenbart att resultatet av den utredning som nu arbetar med stor sannolikhet inte kommer att förändra synen med hänsyn till det beslut vi i dag fattar. Vi tycker att det är beklagligt att Annika Åhnberg inte vill vara med på detta enhälliga betänkande. Vi menar att avfallet skall tas omhand på ett så bra sätt som möjligt, och det är viktigt med uppslutning kring bolaget såväl från ägarens sida som från den som bolaget betjänar. Vi ser framför oss en situation där både kommunerna och industrin bör samverka och ha del i ägandet av bolaget. Hanteringen av miljöfarligt avfall skall fungera på ett för alla berörda parter godtagbart sätt. Vi skall därmed också stimulera ny teknik, nya lösningar och bredda intresset och ansvaret för dessa viktiga frågor. Det tyder faktiskt inte på brist på miljöengagemang. Tvärtom, tar vi detta på mycket stort allvar.

Herr talman! Jag beklagar att vi inte har kunnat bli enhälliga. Vi är givetvis beredda på att det kan bli opposition i kammaren. Men jag beklagar mest angreppet på den nya regeringen och dess miljöpolitik. Jag vill än en gång fastslå att samtliga fyra partier i regeringskonstellationen har ett engagemang när det gäller miljöfrågor. Regeringen kommer, som det står i betänkandet, att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som är befogade med hänsyn till den utveckling som kommer.

Herr talman! Det är självklart att jag också vill företräda miljöintressen. Jag kan inte se att det är det minsta märkligt med det. Jag beklagar att miljöpartiet inte längre finns i denna församling. Ja, vi är överens om den grundläggande principen -- åtminstone verkar det så i ord -- att mängderna miljöfarligt avfall skall minskas. När jag ser de konkreta förslag som utskottsmajoriteten kommer med, ifrågasätter jag om vi i praktisk handling är överens. Vi bedömer inte den nya regeringens miljöpolitik, Ingvar Eriksson, utifrån några förutfattade meningar eller utifrån något ställningstagande redan på förhand att den kommer att vara dålig för miljön. Vi kommer, som i detta fall, att bedöma varje förslag utifrån vad det sakligt innehåller, och på grundval av det kommer vi att fatta våra beslut. Det är precis vad vi har gjort med denna proposition. Vi har kommit till slutsatsen att det i det här skedet vore bättre att vänta med att ingå detta avtal och i stället se över förutsättningarna än en gång.

Herr talman! I grund och botten har jag samma inställning här som Sten Andersson i Malmö. Problemet är bara att hitta bevismöjligheter när det gäller att påvisa att kartellbildning verkligen finns. Det är inte fråga om något annat än att vi, självfallet, skall ha möjligheter till effektiva sanktioner. Vi kommer inte att spilla någon tid, utan vi kommer så snart det är möjligt och efter sedvanlig beredning att förelägga riksdagen förslag till en ny konkurrenslagstiftning och även förslag till förändringar när det gäller de konkurrensvårdande myndigheterna. Personligen ser jag konkurrenslagstiftningen och de myndigheter som skall vårda denna som kanske ett av de absolut viktigaste näringspolitiska instrument som står till vårt förfogande.

Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret. Det är klart att regeringen nu lagt fram en rad viktiga förslag i sin småföretagarproposition för att stärka småföretagens ställning. Det var en nödvändig omorientering som har skett och som jag å det livligaste vill understödja. Sänkningen av förmögenhetsskatten på det i företagen arbetande kapitalet är en sådan positiv och riktig åtgärd som vi i centern sedan länge har drivit. Småföretagen är livsviktiga för sysselsättningen och helt avgörande för möjligheten att klara sysselsättningen i alla delar av landet. Viktigt för sysselsättningsutvecklingen är också att nya företag kan startas. Förmögenhetsskatteförändringen är ju främst, i alla fall till en början, en fördel för dem som redan är etablerade och har en viss kapitalbas, men även för nystartande är det av psykologisk betydelse. Men där krävs också andra åtgärder för att klara kapitalförsörjningen vid själva startandet. Där har utvecklingsfonderna i länen, inte minst deras låneverksamhet, spelat en mycket viktig roll. Jag ställde min interpellation just mot bakgrund av att det framskymtat en oro i debatten över hur regeringen ser på utvecklingsfonderna i framtiden. Den förra regeringen tog ju stora steg mot att försvaga utvecklingsfondernas möjligheter att fungera som långivare -- på sikt skulle de kanske t.o.m. läggas ner. Jag är mycket nöjd med den del av svaret där näringsministern ger ett klart besked om att utvecklingsfonderna inte skall läggas ner, inte deras låneverksamhet heller, i varje fall inte förrän andra lösningar för riskkapitalförsörjning lokalt i länen föreligger. Tvärtom uttalar näringsministern att han ser att utvecklingsfonderna kommer att ha en viktig uppgift även i fortsättningen. Det vill jag livligt instämma i. Jag tror att detsamma gäller uppgiften att tillgodose riskkapitalförsörjningen för företagen. Men där vill jag höja ett varningens finger för att ta bort långivningen från utvecklingsfonderna. Det hindrar naturligtvis inte att man går vidare med ytterligare lösningar. Länsvisa riskkapitalbolag, där invånarna i länen är med och satsar på det lokala näringslivet, kan vara en lösning, såsom vi i centern har fört fram vid några tillfällen. Kan det, herr näringsminister, vara en av de andra lösningar på sikt som ministern antyder i sitt svar? Här finns naturligtvis också en kortsiktig problematik. EKH-lånen är bra, men det saknas pengar innan systemet kommer att fungera, som jag ser det. I en enkät som utvecklingsfonderna har genomfört framgår att det nu finns 2 370 företag som har bra idéer att utvecklas, och som skulle ge sysselsättning men att det just nu saknas kapital för att förverkliga dessa idéer. Detta är naturligtvis inte bra. Samtidigt har nu bankerna skärpt sina krav på säkerhet och garantier. Det är naturligtvis en svår situation för företagen. Jag hoppas att näringsministern är beredd att medverka i sådana lösningar under överbryggnadsperioden, tills EKH-lånen blir mer verksamma. Jag kan inte se några blockeringar för det i svaret. Jag hoppas -- och det vill jag ha bekräftat -- att jag har uppfattat näringsministern rätt i mitt antagande.

Herr talman! Vi har bl.a. vid två tillfällen i anslutning till näringspolitiska propositioner under förra riksdagsperioden disktuerat det akuta behovet av riskvilligt kapital i små och medelstora företag. Vi har också konstaterat att problemet bestod i att privata intressenter inte förmådde att täcka behovet, inte förmådde att leva upp till den riskvillighet och uthållighet som främst engagemang i nystartade teknikbaserade företag krävde. Jag betvivlar den väg som regeringen med buller och bång har slagit in på, nämligen att huvudsakligen genom skattesänkningar föra över kapital från andra investeringar till investeringar långsiktigt och riskvilligt. Jag tycker att de förmånliga villkoren under 80-talets champagneyra inom ekonomin visar att det här inte är lösningen. Man vill alltid hitta och leta efter bästa möjliga placeringar, sådana som ger mest avkastning och snabbast. Risken finns att detta kommer att fortsätta även med skattelättnader, som då är regeringens väg. Det är svårt att begripa att regeringen med så svaga argument som den har är beredd att i praktiken rasera den välfungerande verksamheten i utvecklingsfonderna. Det är inte trovärdigt att säga att de, om man inskränker fondernas verksamhet radikalt, skall kunna driva t.ex. konsultverksamheter vidare med lönsamhet inom småföretagssektorn. Det går inte. Detta innebär att en viktig del av fondernas affärsidé, kapitalförsörjningen som kompletteras med kunskap och kontakter, försvinner samt att hela verksamheten hotas. Det rimliga vore att man, som centern och vänstern under förra perioden föreslog, lät mer kapital slussas genom utvecklingsfonderna till de små och medelstora företagen och att detta egentligen sattes i gång omedelbart. Som Agne Hansson sade finns det nödlidande företag med goda affärsidéer men som har brist på kapital. Deras verksamhet hotas av nedläggning och deras expansionsmöjligheter begränsas. I förlängningen av detta hotar också arbetslöshet. Åtgärder mot den typen av kapitalförsörjning är åtgärder som leder till minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet. Det är också rätt upprörande att regeringen och Per Westerberg är så övertygade om vägen men så diffusa när det gäller målen. Jag tycker att det är en märklig formulering i propositionen om småföretagen där man talar om någon form av lånliknande EKH-lån. Det enda som är precist i detta är EKH. Annars kunde man lika gärna ha sagt: Någon form av lån skall lösa det här. Varför inte vänta och tänka igenom för att sedan lägga fram ett väl genomarbetat förslag för diskussion i kammaren och i offentligheten i stället för att skapa oro i utvecklingsfonderna och hos småföretagen? Det finns också signaler i propositionen som skapar förvirring. Per Westerberg har sagt att det är viktigt att satsa på ny teknik, teknik och forskningsbaserade företag, men i propositionen sägs att man vill dra in stödet till ny teknik och nya produkter. Man vill lägga ned VT-delegationen, dvs. den verkstadstekniska delegationen, som skall stödja företag som är underleverantörer till t.ex. Volvo och Saab. Dessa underleverantörer har kommit i kläm i en ökad konkurrens, och man måste hjälpa dem att hitta nya verksamheter. När man å ena sidan ger dessa signaler mot ny teknik och nya produkter samtidigt som man å andra sidan säger att man skall satsa på detta, skapar man förvirring. Varför inte bygga vidare på det som är bra i systemet? Varför inte utveckla möjligheterna i de regionala riskkapitalbolagen? Det sades redan i den näringspolitiska proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram att det är en strävan att även privata och andra intressenter skall delta med kapital och kompetens i dessa bolag. Man bör bygga vidare på de riskkapitalbolag som vänstpartiet och socialdemokraterna har föreslagit. Gör riskkapitalbolagen till kraftfulla aktörer på riskkapitalmarknaden! Tack.
Herr talman! Regeringens proposition om den nya småföretagspolitiken inleds med ett antal mycket tänkvärda och välformulerade ord om småföretagens roll: Det är i småföretagen som de nya möjligheterna och de nya jobben finns. Ny företagsamhet måste bli ekonomins spjutspets mot framtiden. Som smålänning med ett visst förflutet i näringslivet och småföretagsamheten vågar jag påstå att detta är ljuv musik. Det finns i dag definitivt en framtidstro bland väldigt många, inte bara småländska företag utan hos landets samtliga småföretag. Småföretagarna känner sig uppmärksammade. De vet att det nu sker förändringar i politiken. Jag vågar påstå att småföretagarna är mycket väl skickade att motsvara förväntningarna och att uppfylla önskemålen om att vara just denna spjutspets mot framtiden för att det skall kunna skapas expansion och dynamik i Sverige. Detta kräver ju att små företag får bli större och att många nya företag startas, vilket i sin tur kräver goda affärsidéer, entreprenörer och kapital. Jag är inte speciellt orolig när det gäller affärsidéerna, för det kommer att utvecklas många nya sådana. Inte heller är jag speciellt oroad när det gäller mängden entreprenörer. I och med de signaler som regeringen nu ger till landets småföretagsamhet kommer många nya entreprenörer att se dagens ljus, känna sig kallade och att vilja pröva sina vingar. Herr talman! Jag är dock mycket oroad när det gäller den tredje komponenten, nämligen det riskvilliga kapitalet. Näringsministerns svar till Agne Hansson redovisar mycket klart denna oro inför och insikt om problemet. Jag delar uppfattningen att det på sikt finns många intressanta instrument, vilket framgår av de propositioner om framtida möjligheter som har avlämnats under de senaste veckorna. Men jag är djupt oroad över hur man skall kunna klara någon form av överbryggning mellan dagens situation och den situation som kan förväntas uppkomma som en följd av nya positiva förslag. Det har redan framkommit tidigare i diskussionen att situationen i dag är att nya krediter inte beviljas, inte ens till de företag som har verkat under ganska många år och som har skött sina förhållanden med kreditinstituten på ett föredömligt sätt. Nystartade företag får i stort sett nobben. Riskerna är för stora. Mycket seriösa affärsbanker deklarerar klart att det nu bara är topplaget som får krediter, för där är risken intill minimal. Affärsbankerna är under rådande förhållanden inte intresserade av att gå in i nystartade företag. Med andra ord innebär ''under rådande förhållande'' att den turbulens som finns på de finansiella marknaderna måste klinga av. Man måste slicka såren efter förlusterna. Då uppstår frågan: Hur skall man hantera denna verklighet? I Kronobergs län har utvecklingsfonden med ganska stor framgång -- utvecklingsfonden i Kronobergs län är mycket kompetent -- under de senaste tre--fyra åren ställt upp med riskvilligt kapital till ca 300 företag. Dessutom har man gjort bra insatser, eftersom den kombination som finns har skapat hävstångseffekt gentemot andra aktörer på marknaden. Det är i dag en enorm rusning till utvecklingsfonden i Kronobergs län med önskemål om mer riskkapital. Ökningen enbart under det senaste året har varit uppemot 400 %, och man har nu nått taket för vad man maximalt kan låna ut. Samtidigt finns det då ett antal aktörer, de traditionella bankerna, som bara konstaterar att det inte blir några nya pengar, eftersom riskerna är för stora. Då frågar man sig: Hur skall småföretagen tolka regeringens budskap om att man tror på småföretagen, att det är småföretagen som är spjutspetsen mot framtiden och att det är småföretagen som har idéerna och entreprenörerna? Man undrar då var detta bränsle och detta kapital finns, inte i framtiden -- det kan ju komma nya skatteregler -- utan just under den närmaste perioden. Herr talman! Som sagt är jag mycket oroad över hur detta skall hanteras. Jag -- liksom Agne Hansson -- tycker att det svar som har lämnats här var positivt. Men det är mycket viktigt att man nu inte ''fasar ut'' ett system snabbare än att man på ett konstruktivt sätt kan ''fasa in'' det nya systemet, och svaret andas också den insikten. Det vore bra om näringsministern inför denna kammare och gentemot småföretagsamheten något ville utveckla hur han ser på rollfördelningen under det närmaste året mellan olika aktörer. Vilka förväntningar kan småföretagsamheten enligt näringsministerns uppfattning hysa när det gäller det traditionella kreditväsendet och de olika aktörerna? Näringsministern kan väl inte vara riktigt nöjd med att man säger upp krediter och tvingar förbindelser som under många år har löpt utan friktioner till snabbare amorteringar? Det vore intressant om näringsministern litet grand här i kammaren utvecklade detta, framför allt vore det intressant för landets många småföretagare, som vill leva upp till det som de nu äntligen får en förutsättning att leva upp till genom regeringens positiva förslag, men som känner att startbränslet och drivkraften i dag är i mycket stor fara.

Herr talman! Jag anmälde mig till denna interpellationsdebatt mot bakgrund av att frågan om riskkapital för de små och medelstora företagen är ett mycket angeläget område. Fenomenet är inte nytt. När den socialdemokratiska regeringen redan 1982 försökte angripa detta problem, var det utifrån grundsynen att samhället som aktör också har ett ansvar för en bra näringspolitik och en god sysselsättning. Detta gäller inte minst i regioner och områden där det annars är svårt med sysselsättningen, Bergslagsregionen och Norrlandsregionen. De instrument som då tillskapades i form av fonder har uppenbarligen betytt oerhört mycket för näringslivet och sysselsättningen. Herr talman! Mot denna bakgrund blir man minst sagt tveksam -- jag delar Rolf L Nilsons uppfattning -- när man nu i småföretagarpropositionen, som vi längre fram får anledning att återkomma till, ser vilka åtgärder som regeringen är beredda att vidta för att försöka förändra situationen för småföretagen. Det saknas mycket av de offensiva och de aktiva åtgärderna när det gäller riskkapital. Det är väldigt mycket av troende i det hela. Man tror att det skall gå att lösa, men man vet inte. Inte heller den socialdemokratiska regeringen visste om detta var lösningen. Vi har dock sett så pass mycket att de fonder och institutioner som vi lyckades skapa har bidragit till en gynnsammare utveckling. Detta är inte unikt för oss i Sverige. Om vi ser oss omkring i vår omvärld, i Tyskland, Frankrike och i USA, finns denna typ av instrument som ger möjlighet att utveckla företag och att skapa sysselsättning. Det allmängiltiga bekymret, som påpekats av flera talare, är riskvilligheten beträffande kapitalet. Det saknas egentligen inte kapital i det här landet utan risktagande. Man måste fråga sig om inte någon är tvungen att vara beredd att ta risken som kanske är något högre än när det gäller annat som man egentligen ville satsa sitt kapital på. Om jag skall placera pengar för att få en maximal vinst så snart som möjligt, är det klart att jag använder mig av de områden som på marknaden växer snabbast för tillfället. Men beträffande områden som är utvecklingsbara långsiktigt kan risken vara något högre. Per Westerberg får ursäkta mig, men jag tror inte att man löser problemet genom att i första hand föreslå skattelättnader. Många av företagarna, män och kvinnor, måste ju under ett antal år arbeta upp sin kapitalförmögenhet. När upparbetningen har skett kommer beskattningsfrågan in. Låt mig erkänna att jag tillhör dem som menar att vi måste se över beskattningen av det arbetande kapitalet i företaget. Jag tror att det är viktigt att vi kommer fram till en lösning på lång sikt. Detta hänger sannolikt samman med hela kapital och förmögenhetsbeskattningen. Där kanske man kan vidta åtgärder, det är min bestämda uppfattning. Att vad som nu föreslås som ett första led skulle vara en lösning tror jag inte ett ögonblick på. Sedan nämns det något om de tyska garantilånen, EKH-lånen. Det är klart att det finns möjligheter att prova garantilån och garantilånesystem i framtiden, men såvitt jag kan bedöma är inte EKH lånen någon garanti för att det blir mer riskvilligt kapital. EKH-lånen kan i och för sig fungera som en form av kedjebrev. Jag har en idé som jag utvecklar. Jag lånar pengar på basis av idén, som kan säljas vidare till någon annan som lånar pengar för att utveckla och sedan sälja vidare i sin tur. Man är inte odelat positiv till EKH-lånens konstruktion. Skall någonting liknande till tror jag att man behöver noggrant se vad det är för typ av låneinstrument som skall finnas på marknaden. Låt mig avslutningsvis säga att jag tror att det är bra att leva i en blandekonomi, där samhället har en viktig funktion, där samhället skall fungera tillsammans med det privata. Jag skäms inte för att säga att jag som socialdemokrat är stolt över att ha varit med och tagit initiativ till sådana åtgärder. Jag tror att riskkapitalbolagen, som skulle kunna avlasta en del av utvecklingsfonderna skulle ha goda förutsättningar att skapa riskkapital på marknaden. Nu ser jag med oro att de kommer att sakta fasas ut ur sin funktion. Detsamma kommer att gälla för utvecklingsfonderna. I dag har vi av representanter för utvecklingsfonderna fått höra att av drygt 6 000 företag uppger 38 %, dvs. över 2 000, att det största problemet för närvarande är riskkapitalsituationen. Det behövs alltså riskkapital för att man skall kunna satsa och utveckla. Det är den typen av satsningar som behövs och inte i första hand skattesänkningar.

Herr talman! Ett tidigare grundproblem har ju varit att små och medelstora företag har haft alltför små möjligheter att växa sig stora. De har i olika avseenden drabbats av pålagor i form av skatt på arbetande kapital och ganska hårda arvs och kapitalskatter. Det här har gjort att många företag under lång tid inte har tyckt att det har varit meningsfullt att försöka bli stora. Man har i stället när företaget har blivit rimligt stort -- det har kanske tagit några årtionden -- funnit det mera meningsfullt att sälja företaget till något större företag som redan var stort. Därefter har företagaren flyttat till Spanien och ägnat sig åt att spela golf i stället för att vara med och vägleda sina döttrar, söner och medarbetare för utvecklingen av det företag som hon eller han har tagit initiativ till och drivit upp till en viss storlek. Det här ändras med den politik som fyrpartiregeringen för, och jag tycker att det är oerhört positivt att så sker. Nu kommer det att bli konkret meningsfullt att starta, bygga upp och utveckla företag och försöka få dem att växa så att de blir riktigt stora. Jag tror att förutsättningarna härför ökar mycket om de förslag genomförs som den nu sittande regeringen redan har lagt fram och som den annonserat med tanke på framtiden. Sedan diskuteras också hur man skall se till att företagen förses med riskkapital. Också här tycker jag att den nya regeringens grundgrepp är riktigt. Det är inte statligt och offentligt kapital, offentligt medägande, som skall vara grunden för att bygga företag i Sverige. På den punkten tycker jag att mina kommunistiska och även socialdemokratiska kolleger i kammaren har en syn som jag inte kan dela. Men vi har ett omedelbart problem. När man går ifrån det tidigare systemet till ett nytt system får det inte bli en klyfta. Ett sådant läge råder just nu i landet. På grund av att många banker har stora förluster, till följd av satsningar på fastighetsmarknaden och annat, dras tumskruvarna åt när det gäller kapitalutlåning, och då blir problemet extra stort. Därför är det viktigt att man hittar en form för övergången. Jag tycker att jag med fog kan tolka Per Westerbergs uttalanden som att han är medveten om problemet och beredd att göra någonting åt det, att bygga en solid och stark bro mellan de olika systemen. Slutligen herr talman! Näringsministern sade att utvecklingsfonderna även i fortsättningen kommer att ha viktiga uppgifter. I varje system kommer det att finnas ett behov av grundläggande rådgivning till dem som är beredda att starta företag och att utveckla företag. Här ser jag en viktig roll för utvecklingsfonderna, som kan vara något slags husläkare som man kan vända sig till i första hand. Där kan man då få hjälp med grundläggande utbildning och få de grundläggande råden om hur man bör gå till väga. Det kan bl.a. ges information om vilka krav från samhället som ställs på nyföretagandet. Detta tror jag att utvecklingsfonderna bör ha som uppgift även i fortsättningen. Om man kan finna de rätta vägarna för att de skall bli bra husläkare, tror jag att vi har tagit ett ytterligare steg mot en positiv och konstruktiv näringspolitik.

Herr talman! Vi är helt överens om att även skatteintrumentet måste användas för att stärka företagens ställning. Jag tycker mig också ha fått mycket klara besked om att det inte är fråga om att nu rasera utvecklingsfondernas verksamhet, inte ens på lånesidan, utan att utvecklingsfonderna skall finnas kvar. Att bygga upp stora riskkapital i de stora regionerna innebär verkligen inte att man stärker småföretagen lokalt. Det gör man däremot genom att dra kapital därifrån för att kunna främja dem. Därför tycker jag att det är ett riktigt steg som regeringen tar att fasa ut det statliga ansvaret i de stora riskkapitalbolagen. Självfallet hade jag velat se att man fasade tillbaka pengarna till utvecklingsfondens låneverksamhet. Men jag är naturligtvis medveten om den problematik som finns när det gäller budgetsituationen. Jag hoppas att de länsvisa riskkapitalbolagen med lokal förankring, vilket jag tog upp tidigare, finns med i näringsministerns funderingar för framtiden. Jag tycker att det har framkommit ganska klart att det finns en insikt hos näringsministern om problemen. Det är mycket klara besked om lösningar på sikt när det gäller riskkapitalförsörjningen. Jag noterar också att inte bara jag utan samtliga talare i debatten har pekat på den oro som finns när det gäller de överbryggningsproblem som vi har tills vi kommer in i det nya systemet. Självfallet känner jag den oron från småföretagsverksamheten i Småland. Och jag vill också vidimera vad Anders G Högmark sade. Om man kan skapa två jobb av de 2 370 idéer som nu finns, skulle man på ett bräde få ett sysselsättningstillskott i form av nästan 5 000 arbetstillfällen. Och det är naturligtvis icke att förringa i den sysselsättningssituation som vi nu har. Det finns olika vägar att gå. Jag vill ytterligare testa näringsministern och be honom ge besked i fråga om något mycket viktigt, nämligen hur bankerna skall agera. Det finns möjligheter till statliga garantier. Jag tror att det också är viktigt att fundera i de banorna. Utvecklingsfonderna är viktiga, och flera har betonat det. För min del, och för vår del, ser jag att låneverksamheten även i framtiden kommer att vara viktig för utvecklingsfonderna.

Herr talman! Jag tycker att det har varit en bra och nödvändig debatt. Den har givit klara signaler till ett antal aktörer, både till småföretagen och även i viss mån till kreditmarknadens aktörer. När det gäller småföretagen har regeringen en klar långsiktig strategi, men inser också att överbryggningen av de sex till tolv närmaste månaderna är viktig. Det framgår också av svaret från näringsministern att det finns en beredskap att på alla sätt se till att småföretagen kan få det riskvilliga kapital som företagen måste ha för att kunna bli en spjutspets mot den framtida tillväxten. Näringsministerns klara förväntan om att de orimliga handläggningstiderna i dag skall kortas ner så att företagen snabbare kan få besked är intressant för kreditmarknadens aktörer. Jag utgår från att det näringsministern säger att det inte bara innebär negativa besked utan också positiva besked. Min personliga uppfattning är att med den klara inriktningen på framtiden och tro på småföretagen som regeringen har, är det nödvändigt att den reguljära kreditmarknaden också inser att man skall vara med när tåget börjar gå. Det finns förväntningar och förhoppningar att bankerna ställer upp när hela marknaden har fått dessa klara signaler. Jag utgår från att man mycket kraftfullt också ställer upp för småföretagen och för de många nya entreprenörer som vill pröva sina vingar och testa sina affärsidéer. Det behövs litet grand av Smålandsanda runt om i Sverige, med litet grand av det som småföretagsamheten och Smålandsandan speciellt förkroppsligar, nämligen fiffighet, klurighet och förmåga att driva kostnadseffektiv produktion. Den andan har regeringen velat stimulera. Det krävs bara att marknadens penningaktörer också ger dem förutsättningar för detta.
Herr talman! Jag delar gärna uppfattningen att det behövs mera av Smålandsanda och små företagande i hela landet. Det är därför vi fäster så utomordentligt stor vikt vid småföretagandet och dess villkor. Vi skulle gärna genomföra många förslag i samförstånd. Men felet är att det finns en utomordentligt klar skillnad mellan dem som vill ha ett system med en fri ekonomi, med marknadsekonomiska lösningar och konkurrenskraftig beskattning för småföretagen som är jämförbart med vad kollegorna utomlands har, och dem som i stället vill beskatta företagen hårt för att sedan gå in med olika typer av statliga företag eller statligt riskkapital. Det har även hävdats att de privata företagen inte ställde upp när det gäller riskkapitalförsörjningen. Nej, i viss utsträckning gjorde de inte det under 80 talet. Varför? Jo, helt och hållet beroende på att skattesystemet är så konstruerat när det gäller riskkapitalförsörjning till små företag att det egentligen inte är lönsamt med de svenska reglerna. Sverige är ett av de få länder som inte har någon form av villkorslån eller liknande som just gynnar riskfylld långivning till de små företagen. Jag tycker inte heller att det skall behövas stora statliga insatser när det gäller övertagande av och privatföretagande i barnstugor och liknande. Jag tror att det är fel tänkt. Så tänker inte en entreprenör. Han hyr sina lokaler och försöker hålla kostnaderna nere. Behovet av att låna är inte det storvulna, att få möjlighet till miljonbelopp för att köpa stora fastigheter för att driva en barnstuga. Men det kan lätt bli så, om man driver det utifrån statliga utgångspunkter. Jag delar de synpunkter som flera talare har framfört om att utvecklingsfonderna har en betydande funktion att fylla framöver. Det gäller rådgivning vid start av nya företag, nyetableringar, och arbetet med de nya lånen, som liknar EKH lånen, någon form av egenkapital i småföretag och med lånegaranti från staten. Det är viktigt att detta system fasas in, så att vi inte får problem med överbryggningen mellan de olika lånesystemen. Men det är också viktigt, nu när vi har ökat riskkapitalförsörjningen till de små företagen, att den normala kreditgivningen kommer i gång, den som står för över 99 % av all kreditgivning. Det är viktigt att den börjar fungera, att man får ned handläggningstiderna och att småföretagen får del av de kapitalflödena. Det är då vi kan börja se de klimatförändringar som allt fler börjar känna och som gör att allt fler entreprenörer börjar återvända till Sverige och även talar om möjligheter att ta nya marknadsandelar, i och med de åtgärder och program som den nya regeringen har föreslagit. Våra förslag innebär något av de mest omfattande åtgärder för att stärka småföretagandet som någon regering har vidtagit i modern tid. Det är för att göra småföretagandet konkurrenskraftigt och för att det är nödvändigt att småföretagen ger sitt bidrag till en förbättrad tillväxt och ökad produktivitet i landet.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis tacka för de svar vi har fått i denna debatt. Debatten var nödvändig. Vi har klarat ut utvecklingsfondernas roll i framtiden, att de har en viktig uppgift. Det var nödvändigt i denna situation. Systemet med utvecklingsfonder tillkom under Fälldinregeringen. Det har visat sig vilken oerhörd betydelse det har haft för utvecklingen av småföretagen och framför allt för sysselsättningen i regionerna. Det är viktigt att det kan fortsätta. Jag tycker mig också ha fått klara besked när det gäller just den lokala riskkapitalförsörjningen, att låneverksamheten inte kommer att läggas ned förrän vi vet var vi i så fall hamnar med kreditförsörjningen. Näringsministerns senaste inlägg om att det även i framtiden skall finnas lånegarantier från staten är klargörande. Överbryggningen är naturligtvis inte bara en fråga om handläggningstider. På den punkten är jag så nöjd med beskedet som Anders G Högmark var. De senaste klargörandena skingrade en del frågetecken, vilket är viktigt. Framför allt tycker jag att uttalandet från näringsministern i detta avseende borgar för att han är uppmärksam på denna problematik. Beskedet om att man måste komma i gång med en normal kreditgivning visar att han är beredd att följa denna överbryggning med uppmärksamhet. Det tror jag är viktigt. I det fallet kan jag inte uppfatta annat än att det inte finns några låsningar när det gäller att fortsätta på den inslagna vägen, med de omfattande åtgärder som regeringen har aviserat och genomfört för att främja småföretagsamheten. Det är viktigt. Jag hoppas att de vidare överläggningarna med näringsministern skall leda fram till att alla de idéer som finns hos våra småföretagare skall kunna omsättas till verkliga arbetstillfällen och stärka tillväxten i landet. Det är oerhört viktigt. Tack än en gång för beskeden.
Herr talman! Jag drar inte samma positiva slutsatser av Per Westerbergs svar och inlägg i debatten, som Agne Hansson. Det kan påpekas att vänsterpartiet och centern var överens om utvecklingsfondernas återbetalning till staten och inslussningen av kapital till riskkapitalbolagen. Jag skulle gärna ha sett en lösning där man för tillbaka pengarna till utvecklingsfonderna och inte drar in dem till statskassan för att finansiera stora skattesänkningar för t.ex. Per Westerberg och dem som befinner sig i liknande situationer. Jag sade att småföretagarpolitiken kan vara ett intressant samförståndsområde. Här rör sig folk över gränserna, från företagare till löntagare och tvärtom. Det är ingen stabil situation. Här finns på många områden en förutsättning för förståelse av gemensamma problem. Det krävs av en bra, framsynt småföretagarpolitik att den inte på det skattepolitiska området provocerar löntagargrupperna med skattesänkningar för höginkomsttagare och skattehöjningar för löntagare. Detta är grundläggande. Det vi talar om är företag med anställda. Det är åtminstone två parter som agerar -- den som äger företaget, den som har idén, och de som är anställda i företaget. Man skall inte onödigtvis i politiken skapa motsättningar som inte redan finns. Jag ser en risk för att man skapar onödiga motsättningar med den politiska linje som regeringen har slagit in på. Jag tänker inte så mycket på de företagare som har flyttat till Bryssel eller Spanien och levt dagdrivarliv där. Jag är inte heller så intresserad av om de spelar golf eller inte som Hadar Cars var. Jag är intresserad av de företagare som vi ser i t.ex. min hemstad Lund, med anknytning till sjukvård, sjukvårdsteknologi, läkemedelsförsörjning, forskning och utveckling och som är besatta av en idé. De har svårt att tänka sig att över huvud taget göra någonting annat än att arbeta, och de behöver stöd och hjälp under långa, svåra, ekonomiskt bekymmersamma år innan de får lönsamhet på sin produktion. De behöver rådgivning när det gäller marknadsbearbetning och ekonomi och vad gäller att begränsa en idé. Det innebär en oerhörd risk om man avlövar utvecklingsfonderna och drar ned för mycket på utlåningsverksamheten. Då tror jag att hela verksamheten kommer att halta, för att på sikt kollapsa. Det vill jag inte se.

Fru talman! Jag får tacka statsministern för hans långa och innehållsrika svar på min interpellation om avskaffandet av bostadsdepartementet. Jag vet naturligtvis att det ytterst är ett ansvar för statsministern att organisera arbetet i regeringens kansli och att det därmed också ankommer på honom att svara för indelningen av arbetet i departementen. Jag vill redan inledningsvis tillfoga att det är tur att statsministern inte har möjligheter att besluta om hur riksdagen skall ordna sitt arbete. Jag tänker inte nu kommentera alla de beslut om organisationsförändringar beträffande departementsindelningar som redovisas i interpellationssvaret. Jag nöjer mig med att gå direkt på den fråga som min interpellation handlar om, nämligen avvecklingen av bostadsdepartementet. Jag måste säga att trots en tämligen lång beskrivning av de bevekelsegrunder som anförs för en avveckling är svaret inte alls övertygande. Vad som däremot framgår med all önskvärd tydlighet är att den sociala bostadspolitiken står mycket lågt i kurs hos den nya regeringen. Regeringen fortsätter därmed sin satsning från valrörelsen, att låta marknadskrafterna ta över också den viktiga bostadssektorn, till förfång inte minst för de betalningssvaga hushållen, bl.a. ungdomar och pensionärer. Statsministern anför själv att den nya departementsindelningen självfallet speglar en ny syn på bostadspolitiken. Om man alltså inte visste det förut, fick man nu svart på vitt i detta avseende. Skulle regeringen visa sig vara långlivad kommer bostadspolitiken i Sverige att successivt bli kontinental, dvs. boendet kommer att växla mellan enorm lyx och djupt armod. Vad innebär då regeringens bostadspolitik? Jo, enligt svaret att subventionerna till boendet skall växlas mot lägre skatter och färre regler. Kan då statsministern förklara hur bl.a. de grupper som jag nämnde, ungdomar och pensionärer, skall kunna få någon reveny av lägre skatter, om de i dag betalar liten eller kanske ingen skatt alls? Samtidigt stiger boendekostnaderna. Detta agerande från regeringens sida kallar jag cyniskt mot de grupper som främst behöver ta i anspråk samhällets bostadspolitiska stödsystem. Allt fler kommer att inte kunna ställa anspråk på en egen bostad. De har aldrig någon chans att betala de nya högre hyrorna. Några ytterligare kommentarer: Statsministern säger i svaret att motivet för att låta socialdepartementet ansvara för bostadsbidragen är att man därigenom skall kunna göra en avvägning mellan dessa bidrag och behovet av flerbarnstillägg. Detta argument övertygar inte alls och röjer närmast en generande brist på förståelse för syftet med bostadsbidragen. Det är nämligen så att dessa bidrag är den viktigaste individuella bostadssubventionen; utformningen av bostadsbidragen kan rimligen inte göras utan att man också bedömer utformningen av de generella bostadssubventionerna, dvs. räntebidragen. Man må ha vilken uppfattning som helst om räntebidragens roll i bostadsfinansieringssystemet, men så mycket vågar jag tro att dessa bidrag kommer att leva kvar under flera år framöver; något som också häromdagen verifierades av statsrådet Lundgren, som är den som närmast har ansvaret för utformningen av bostadsfinansieringen. Ytterligare synpunkter som visar hur illa genomtänkt förslaget om att avveckla bostadsdepartementet är, inser man när man konstaterar att frågor som rör plan och bygglagen kommer att behandlas av tre statsråd i två departement. Sammanfattningsvis kan man återigen slå fast regeringens stora ointresse för bostadsfrågorna. Bostadspolitiken upphör inte att vara av stor vikt bara för att bostadsdepartementet avskaffas. Lyckligtvis kommer riksdagen att behålla sitt bostadsutskott. Detta utskott kommer nu i förgrunden när det gäller den samlade synen på hur bostadspolitiken skall utformas åren framöver. Jag tycker det är beklagligt att regeringen, som nu är fallet, har avhänt sig stora delar av den kompetens det onekligen ligger i att ha ett samlat grepp över bostadsfrågorna. Under den tid som gått har företrädare för bostadsbyggnadsbranschen och de boende starkt kritiserat den nya ordningen med en uppdelning av bostadsfrågorna på sex departement. Jag delar deras uppfattning.

Fru talman! Det är alldeles riktigt, Carl Bildt, att jag varit i riksdagen ett decennium utan något bostadsdepartement. Men jag har också varit i riksdagen under perioder med bostadsdepartement. Det är därför jag slåss för att det skall finnas ett bostadsdepartement. Jag har alltså erfarenhet av två olika perioder i vårt sätt att hantera bostadsfrågorna. Under ena perioden var man tvungen att gå till flera departementschefer, leta upp den som har ansvaret och försöka få rätt kontakt för att föra fram sina frågor och få någon att stå i riksdagens talarstol och ta ansvaret för regeringens bostadspolitik. Det är det jag är ute efter. Vi skall ha ett bostadsdepartement med en ansvarig bostadsminister som på regeringens vägnar kommer till riksdagen och diskuterar bostadspolitiken med riksdagens ledamöter, som kan ta emot uppvaktningar, lyssna på konsumenterna, byggnadsintressena, entreprenörer och byggfirmor, vilka i dag uppvaktar oss här i riksdagen och begär att vi skall se till att de får möjlighet att arbeta litet mer kontinuerligt. Vad handlar det hela om? Man får av statsministerns senaste inlägg intrycket att en mycket systematisk och väl genomtänkt bostadspolitik nu skall presenteras för riksdagen. Är den verkligen väl genomtänkt? Jag menar att politiken är väl genomtänkt rent strategiskt, partipolitiskt, och att det är en moderat politik. Men är bostadspolitiken genomtänkt för riksdagen? Jag står här som företrädare för riksdagen och inte enbart för socialdemokraterna. Jag vill ha ett statsråd som är ansvarig för bostadsfrågorna och med honom eller henne här i riksdagen kunna diskutera vad jag anser är nödvändigt när det gäller hur bostadsfrågorna skall hanteras. Sedan säger statsministern att det gäller att pressa priserna. Men varför lägger då regeringen fram ett förslag om bostadspolitiken som riksdagen om några veckor skall fatta beslut om där ni går ifrån räntelånen och återgår till räntebidragen? Räntelånen skulle innebära en besparing för statens budget på mellan 8 och 9 miljarder kronor. Det är ju ganska märkligt att man inför en bostadspolitik som är dyrare. Dessutom vill jag att Carl Bildt skall lägga på minnet att en ettårig bostadspolitik är dålig. I er proposition till riksdagen lägger ni fram ett förslag om bostadspolitiken för 1992. Det har aldrig tidigare inträffat att en regering, med eller utan bostadsdepartement, har haft en ettårig bostadspolitik.

Fru talman! Carl Bildt säger att han har haft god hjälp av planer som redan fanns i departementet på det här området. Visst, det har alltid diskuterats departementsindelningar på departementen, men jag kan garantera Carl Bildt att det aldrig har funnits några som helst planer hos den socialdemokratiska regeringen på att avskaffa den sociala bostadspolitiken. Jag tycker att detta har blivit effekterna av den omläggning som Carl Bildt nu står för och av den praktiska politik som vi hittills har sett som följd av den omläggningen. Det är dess värre logiskt utifrån den här regeringens utgångspunkter att göra på det här sättet, eftersom det verkar som om man inte vill ha möjligheter att föra en bostadspolitik värd namnet. Carl Bildt säger i debatten här att man vill pressa priserna genom att öka konkurrensen. Vad har statsministern då för kommentarer till det som sker på marknaden i dag? Arbetskraften sägs upp, och det får till följd att färre ungdomar vill utbilda sig inom den här branschen. Företag går i konkurs, drar ner sin verksamhet och går på sparlåga. De kommer att ha oerhört svårt att motsvara de krav som jag hoppas skall ställas från marknaden i ett annat politiskt läge när man får möjligheter att bygga bostäder igen. Effekten av de slopade räntelånen och förslaget om att man skall minska investeringsbidraget till byggandet av nya bostäder får till konsekvens, Carl Bildt, att en trea i Upplands Väsby -- det här är ingenting påhittat, utan det är en ytterst konkret trea som vi hade planerat att bygga i Upplands kronor. Då är det ganska naturligt att bostadsföretaget drar sig för att sätta i gång detta -- särskilt som nästan inte någon enda skärv av alla de skattesänkningar som Carl Bildt säger skall betala detta, kommer de hyresgäster till godo som efterfrågar bostäderna. Det är unga ensamstående människor och unga människor som nyss har bildat familj som står i våra bostadsköer. De får inte särskilt mycket med av alla skattesänkningslöften till aktieägare, kapitalägare och andra som Carl Bildt värnar om. Bostaden är ju inte vilken vara som helst. Det handlar inte om att köpa TV, ett par nya skor eller någonting sådant. Bostaden är någonting mycket grundläggande för alla människors välfärd. Frågan är då vem i regeringen jag skall prata med om jag vill ha en diskussionspartner i dessa viktiga frågor.

Fru talman! Såväl Oskar Lindkvist som Eva Johansson beklagar mycket att det inte finns någon att debattera med. Oskar Lindkvist sade att det är beklagligt att det inte finns någon som kan ta emot uppvaktningar, och Eva Johansson vill ha någon som står i riksdagens talarstol. Jag skall villigt medge att detta kan vara en olägenhet, men politiken är inte utformad främst med denna utgångspunkt. Politiken är utformad med utgångspunkt i att vi skall se till att vi får fram bra bostäder och bra byggande till rimliga priser. Det har vi inte i Sverige i dag. Jag håller med Eva Johansson när hon talar om priserna för nyproduktionen. Det är inte något alldeles nytt fenomen. När man under senare år har gått omkring och tittat på vad nyproduktionen kostar, har man ställt sig frågan: Vad är det för människor som över huvud taget kan betala de priser som det har blivit när det gäller nyproduktionen? De har drivits upp till orimliga nivåer genom en kombination bestående av skatteregler, av brist på konkurrens och av regleringar. Vad vi nu skall göra är att pressa priserna genom att öka konkurrensen. Det är bara detta som kan pressa priset på nyproduktionen. Det gör man inte genom ständigt ökade subventionsnivåer. Huruvida det finns en bostadsminister som står i riksdagens talarstol eller som tar emot uppvaktningar betyder oerhört litet, ingenting alls, för den hyreskostnad som familjen i Upplands Väsby skall betala. Det är detta som är alldeles avgörande. Oskar Lindkvist hade litet av den här argumentationen också -- att någon måste stå i riksdagens talarstol och att någon måste ta emot uppvaktningar. Det är icke det viktiga. Det viktigaste är vad som händer ute i människors verklighet. Tage Erlander klarade sig hyggligt utan ett bostadsdepartement, och jag tror nog att det skall gå nu också. Eva Johansson säger att detta är att avskaffa den sociala bostadspolitiken. Låt mig bara fråga, när vi nu diskuterar bostadspolitik mer än departementsorganisation, vad som var socialt med att driva upp hyrorna med 50 % under de senaste tre åren. Kan Eva Johansson ge mig det sociala skälet för denna politik som drev upp hyreskostnaderna på ett sätt som drabbade pensionärer, ungdomar och unga familjer som sökte sin första bostad? Vad var det för socialt med dessa enorma priser i nyproduktionen? De gjorde ju att man fick just dessa effekter. Enligt min mening var det inte något socialt alls i denna politik. Det var en förlegad regleringspolitik som ledde till en orimlig situation. Det skall vi nu bryta. Det kommer vi inte att göra på en gång. Oskar Lindkvist har självfallet en poäng när han säger att det är beklagligt att det blir ett glapp på ett år. Men det är en följd av att socialdemokraterna drev igenom det omöjliga räntelånesystemet som vi nu tvingas upphäva. Sedan lägger vi fram det nya systemet. Det är då rimligt med en viss framförhållningstid, och att det nya systemet träder i kraft från den 1 januari 1993. Det kommer det också att göra efter en ordentlig riksdagsbehandling. Det hade självfallet varit en bättre ordning om vi hade sluppit detta intermezzo som räntelånesystemet har kommit att utgöra. Det talas om de sjunkande volymerna på byggandet. I byggentreprenörernas senaste publikation, Byggkonjunkturen, skriver man så här: ''Regeringsförklaringens inriktning på skattesänkningar, avregleringar och andra åtgärder för att skapa ett bättre företagsklimat är centrala för byggbranschen. Med ökad tillväxt följer ökat byggande.'' Detta är det ena som är avgörande för att politiken har utformats på det här sättet. Tillväxt ger byggande. Det andra som är viktigt är insikten om att konkurrens pressar priser. Vi kan aldrig subventionera oss ur de problem vi har på bostadsmarknaden. Men med ökad konkurrens, valfrihet och avreglering kan vi åstadkomma den prispress som är absolut nödvändig för att vi skall kunna bryta med de mindre sociala, närmast asociala, inslag som bostadspolitiken genom sin kostnadsuppdrivande effekt har haft under senare år.

Fru talman! Jag har samma uppfattning som statsministern när det gäller behovet av att bygga bra bostäder, att pressa priserna och att åstadkomma ökad konkurrens. Vi är helt överens. Det är ett utmärkt utgångsläge för att få billigare bostäder med bra kvalitet. Om detta råder det inget tvivel. Det har alltid varit målsättningen och vägledningen för den socialdemokratiska bostadspolitik som jag under flera år har varit aktivt verksam för. Nu säger statsministern att ni hade att ta över efter det omöjliga räntelånet. Det är alltså ett konstaterande. Statsministern använder inte tiden till att diskutera vari det omöjliga bestod, och det gör han rätt i. Det finns inslag i räntelånet som jag tror att många mycket observanta iakttagare tycker skulle vara till fördel för en funktionell bostadspolitik. Men det får vi diskutera vid annat tillfälle. Jag vill i detta mitt sista inlägg i denna interpellationsdebatt först lämna en liten upplysning. Att Tage Erlander var med om att inrätta ett bostadsdepartement berodde helt enkelt på att bostadsfrågorna låg utspridda på olika departement. Man samlade ihop det som hörde till bostadsområdet, man satte en bostadsminister på uppgiften, och det har varit till gagn för hela bostadsfrågans lösning i Sverige. Jag hoppas att Carl Bildt vid något tillfälle när han har regerat ett tag -- förhoppningsvis inte alltför länge -- kommer att upptäcka att kanske också statsministern har fördel av att ha en bostadsminister, som kan leda och vara engagerad i den bostadspolitiska debatten. Jag vill också säga till Carl Bildt att era bostäder kommer att bli avsevärt dyrare än under den socialdemokratiska regimen. Ni kommer redan 1992 att få göra ett kraftigt hyreslyft. Om ni inte går in för bidrag, vilket ni inte kommer att göra, kommer det att bli ett sådant kraftigt genomslag. Jag skall förklara varför. Ni kommer i ert nya ettårsprogram för bostadspolitiken att behålla räntebidragstrappan. Ni kommer att sänka belåningsnivån till 95 %, något som drabbar allmännyttan, de allmännyttiga bostadsföretagen. Ni kommer att se till att parkeringsanläggningar fr.o.m. den 1 maj 1992 inte längre får ingå i bidragsunderlaget. Det sker en minskning av avdragsrätten, och framför allt: ni kommer att minska investeringsbidragen med verkan redan från den 5 november 1991. Carl Bildt! Alla lägenheter i er regi kommer att bli mycket dyrare än under den socialdemokratiska regimen.

Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Oskar Lindkvist har inte möjlighet att komma tillbaka, och jag skall därför inte polemisera. Låt mig bara säga att jag är övertygad om nödvändigheten av att anpassa departementsorganisationen. Det har skett vid åtskilliga tillfällen tidigare. Det har berört både bostadsdepartementet och andra departement. Det är en nödvändig del i moderniseringen av regeringens sätt att arbeta. Jag vet inte hur länge jag kommer att ha ansvaret för just den arbetsuppgift som jag har nu -- Oskar Lindqvist och jag kan ha olika meningar på den punkten -- men om det blir någon tid framöver vill jag säga att jag inte tror att detta är den sista förändring som kommer att genomföras av departementsorganisationen under detta 1990-tal, då så mycket kommer att förändras. Denna förändring är nödvändig för att möjliggöra en rationellare hantering, där bidragsfrågor med social profil handläggs av socialdepartementet, där näringsfrågor, oavsett om de hör hemma inom byggnäringen eller annan näring, handläggs av ett näringsdepartement och där finansieringsfrågor, oavsett om det handlar om finansiering av byggande eller någonting annat, handläggs av ett finansdepartement. Det är jag absolut övertygad om. Till slut bara några ord om kostnader. Oskar Lindkvist och jag har något olika språkbruk. När Oskar Lindkvist talar om kostnader syftar han bara på en del av kostnaderna. Kostnaderna för t.ex. nyproduktion är det som det faktiskt kostar att bygga huset, och det avgörs av näringens villkor, av konkurrensen och av prisutvecklingen i samhället. Det är de kostnaderna som vi skall pressa, och det är jag alldeles övertygad om att vår politik kommer att göra. Det börjar för övrigt redan ske, även om nedgången i ekonomin har sin del i förklaringen till att kostnaderna för nyproduktionen nu enligt de anbud som kommer in håller på att sjunka riktigt ordentligt. Men också fördelningen av kostnaderna mellan subventioner och det som vi kan betala själva när vi får en bättre ekonomisk situation spelar in. Det är min absoluta mening att vi inte kan tro att vi genom ökade skatteintäkter eller höjt skattetryck skall kunna subventionera bort de effekter i form av höga kostnader som kommer genom en bristande konkurrens. Det är ju så det har varit. Bristande konkurrens har givit högre kostnader, som har lett till krav på både bidrag och subventioner. Det går inte i längden. Det behövs mera av konkurrens som gör att vi pressar priserna i nyproduktionen och får bättre möjligheter att betala de boendekostnader som då blir rimliga. Det är en bostadspolitik som förvisso är liberal, men som också får ett socialt inntehåll.

I regeringsförklaringen uttrycker regeringen en strävan ''att skapa mer autonoma universitet och högskolor. De principiella och praktiska frågorna vid en omvandling av universitet och högskolor till fristående stiftelser klarläggs snabbt''. På initiativ av den socialdemokratiska regeringen har under senare år ett stort antal åtgärder vidtagits för att öka friheten och stärka kreativiteten i det svenska högskolesystemet. Där genomförs nu en decentralisering av ansvar och befogenheter. Treåriga budgetramar införs och den relativt detaljerade centrala planeringen som nu gäller ersätts av en ordning där förnyelse och utveckling förutsätts ske lokalt ute i högskolorna. Friheten att disponera medel mellan personella och andra resurser, att organisera utbildningar och anpassa organisationen till lokala förhållanden ökar i betydande grad. Från den 1 juli 1993 kommer universitet och högskolor att själva kunna besluta om att inrätta och tillsätta tjänst som professor. Högskolans nuvarande centralt fastställda linjesystem upphör och ersätts av en ordning som beslutas lokalt. En översyn av bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen pågår inom utbildningsdepartementet med syfte att åstadkomma centrala regleringar som inskränker sig till endast det allra väsentligaste. Samtidigt pågår inom de enskilda högskoleenheterna ett arbete som syftar till att den interna organisationen skall bli mer effektiv och mindre kostnadskrävande. En utveckling är således på väg i riktning mot en maximal frihet för universitet, högskolor och forskningsråd vad gäller beslutsfattandets innehåll. Däremot skall av rättssäkerhetsskäl formerna för antagning, examina, tjänster och fördelning av resurser fastläggas av riksdag och regering. Universitet och högskolor har ett mycket stort samhällsansvar. Samtidigt måste samhället på olika sätt stå som garant för att självständighet och kritiskt tänkande ständigt skall kunna ha sin hemvist där. Det gäller inte minst för samhällets demokratiskt valda organ att bidra till ett skydd mot starka kommersiella intressen.

1. Utvecklingen av den högre utbildningen och forskningen bör vara en angelägenhet för alla medborgare i vårt samhälle. På vilket sätt skulle intresset och engagemanget bland medborgarna för den högre utbildningen och forskningen stärkas genom regeringens förslag? 2. Vilka fördelar skulle uppnås för de enskilda medborgarna, vilkas skatter skulle användas till en verksamhet som deras valda ombud ej skulle ha möjlighet att påverka? 3.

4. På vilket sätt skulle lärarnas och forskarnas självständighet och möjlighet till kritiskt tänkande stärkas genom den modell som regeringen förordar? 5. På vilket sätt skulle ställningen för forskning och utbildning stärkas inom ämnesområden som har ett starkt samhällsintresse, men där intresset från näringslivet är svagt eller obefintligt? 6. Hur skulle resurserna till de mindre och medelstora högskolorna påverkas av regeringens förslag? 7.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Låt mig redan från början utmönstra Per Unckels tal om socialdemokratisk förnyelse under galgen. I så fall är det åtskilliga både framstående forskare och professorer liksom många Per Unckel närstående personer som hamnat under eller i denna galge. Min historieskrivning är nämligen helt korrekt. Det råder inte det minsta tvivel om att våra universitet och högskolor befinner sig i en dynamisk förnyelseprocess, en process som socialdemokratin både bejakat och befrämjat. Att så är fallet bekräftas för övrigt av både prominenta företrädare för universitetsvärlden och den borgerliga pressen. Ja, förnyelsens hjul snurrar så snabbt att en sådan auktoritet som professor Stig varnat för att en avreglerad högskola riskerar att inskränkas till en enfaldig produktionsapparat. Den senaste propositionen från den socialdemokratiska regeringen gick mycket långt i självbestämmande, skriver t.ex. Sydsvenska Dagbladet. Vad som sedan hänt är att den nya borgerliga regeringen fört upp ägarfrågan på dagordningen. Därmed reses den inte oväsentliga frågan vem som skall ha makten över en av samhällets allra viktigaste sektorer. Vem skall bestämma över kunskapens villkor? Utbildningsministern är på flera punkter motsägelsefull i sitt svar. Redan i den inledande meningen frångår han regeringsdeklarationen. Den talar om fristående stiftelser. Per Unckel talar bara om stiftelser. Han använder sedan termen icke statliga universitet, något som han senare tar avstånd från genom att deklarera att staten skall garantera den högre utbildningens och forskningens fristående ställning i förhållande till olika särintressen. Litet längre fram i texten talas det så plötsligt om att väl fungerande privata universitet i framtiden kommer att fungera som ''riktkarlar'', för att motverka ''orättmätigt politiskt inflytande'' över högre utbildning och forskning. Syftar Per Unckel här på stiftelseuniversiteten, när han talar om privata? Eller vill han föra in ytterligare någon form? Och vad innebär ett orättmätigt politiskt inflytande? Är det förekomsten av moderata riksdagsledamöter -- Rydén, Görel Bohlin m.fl. -- i styrelser för universitet, institut och danshögskolor som beskär mångfalden? Eller är det de socialdemokratiska högskolestyrelseledamöterna som hindrar Fågel Fenix fria flykt? Jag har inte, som utbildningsministern påstår, hävdat att ökad frihet i förhållande till staten innebär ökat beroende av kommersiella intressen. Det är ett exempel på en medveten eller i bästa fall omedveten feltolkning av interpellationen. Däremot, och det framgår klart av texten, har jag ställt den helt avgörande frågan på vilket sätt universitets och högskolors möjligheter att stå emot kraven från starka kommersiella intressen skulle förstärkas, när avtal om försäljning av utbildning och forskning skall ingå, enligt den modell regeringen föreslår. Det är en väsentlig skillnad. Hur blir det bättre och friare på alla sätt, en mera konstruktiv och utvecklingsbar framtid för universiteten, om de får in mer av den privata sfär som Per Unckel, moderaterna och regeringen vill föra in i stiftelserna? På den frågan har utbildningsministern inte lämnat något svar. För att kunna stå emot starka kommersiella intressen på en marknad där utbildning och forskning skall säljas, samtidigt som man frigör sig från det statliga beroendet, måste man -- det borde vi ändå vara överens om -- ha en mycket stark ekonomisk bas. Om man bättre än i dag skall kunna hävda sig mot dessa starka ekonomiska intressen, måste ju basen ytterligare förstärkas. Det är logik och borde inte vara främmande för den nya regeringen. Detta kan bara ske om stiftelsekapitalet är tillräckligt stort. Per Unckel undviker sorgfälligt att kommentera kapitalavkastningskravet. Jag har i interpellationen angivit vilka nästan gigantiska summor det handlar om: ett stiftelsekapital som är femtio gånger årsförbrukningen vid en så måttlig realavkastning som 2 %. I Lund har man räknat mera pretentiöst och kalkylerat med 5 % avkastning. Av universitetets omsättning på 2,5 miljarder går ca 1 miljard i Lund till forskning. Detta förutsätter ett kapital på 20 miljarder kronor, dvs. ungefär lika mycket som det samlade löntagarfondskapitalet. Jag vill gärna instämma i vad utbildningsministern sade om att förslaget att omvandla universitet och högskolor till stiftelser har lett till en intensiv debatt. Det har det förvisso. Men inte ens vid det universitet som har förgreningar ända in i utbildningsdepartementet har glädjen varit odelad. Flera framstående forskare ställer de inte oberättigade frågorna: Vad menas med ökd autonomi? Vilken forskning och utbildning har hämmats av det nuvarande högskolesystemet? Vilka problem avser stiftelsebildningen primärt att lösa? Eftersom utbildningsministern i ett ögonblick av klarsyn uttrycker tveksamhet inför stiftelsemodellen, vill jag uppmana honom att vila på hanen inför det tilltänkta snabba stiftelseklippet i Umeå och att erbjuda de berörda en dialog. Jag hoppas att jag på så sätt skall kunna få klara och preciserade svar på mina frågor.